Fru talman! Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ser på att ansvaret för tillsyn av skjutbanor övergår till en annan myndighet, exempelvis en ny jakt och viltvårdsmyndighet, och i väntan på en sådan etablering till länsstyrelserna eller kommunerna. Hon har också frågat hur jag ämnar verka för att underlätta polisens arbete för att uppfylla sitt mål med att renodla sitt uppdrag till att vara en brottsbekämpande verksamhet. Polismyndighetens kärnuppdrag är att ansvara för frågor kring ordning och säkerhet. Till det hör bland annat ett brett ansvar för tillsyn och tillstånd enligt vapenlagstiftningen. Det gäller även ansvaret för tillsynen av skjutbanor, som syftar till att upprätthålla en hög nivå av säkerhet. Utövandet av tillsyn och utformningen av föreskrifter på området är upp till myndigheten att besluta om. Jag har inte för avsikt att i nuläget vidta någon åtgärd gällande ansvar för tillsyn av skjutbanor. Tanken med att renodla polisens arbete är god. Polisens resurser bör i möjligaste mån frigöras för att kärnverksamheten ska kunna förstärkas. Regeringen har de senaste åren tagit flera sådana initiativ, bland annat genom att överföra ansvaret för transporter av frihetsberövade till Kriminalvården och genom att låta länsstyrelserna överta ansvaret för djurskyddsärenden. För ett år sedan tillsatte också regeringen en utredning med uppdrag att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter. En av de frågor som utreds är om ordningsvakter kan utföra ytterligare arbetsuppgifter för att frigöra resurser för Polismyndigheten. Utredningen ska redovisas den 21 maj 2021. Det har dock visat sig finnas en del utmaningar med att renodla polisens verksamhet. De ansvarsområden som läggs på andra aktörer kan exempelvis innebära att våld eller tvångsmedel ibland måste användas. Det kan leda till ett delat ansvar för frågorna, vilket kan komplicera en verksamhetsflytt. Jag och regeringen fortsätter naturligtvis ändå att överväga åtgärder för att ytterligare förbättra Polismyndighetens förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Fru talman! I polisen egen strategi inför 2024 under rubriken om övergripande mål och verksamhetsidé står det klart och tydligt att polisen ska ägna sig åt att renodla det brottsbekämpande arbetet. Man har satt ett mål där man ska bedriva brottsbekämpning och uppklaring. Jag tycker att det är ett rimligt och bra mål. Därför är det viktigt att vi från politikens sida hjälper till och fattar förnuftiga beslut som underlättar så att polisen kan uppnå sitt mål. Att flytta ansvaret för tillsyn av skjutbanor anser jag är ett sådant förnuftigt beslut, i synnerhet efter att vi har sett hur skjutbanor har fått stänga runt om i landet, vissa på grund av att polisen inte har haft resurser för att utföra sitt uppdrag. Att polisens uppdrag renodlas och att förutsättningarna för Jakt och Sportskyttesverige utformas efter behov är viktiga frågor, inte minst för att uppmuntra utövandet av jakt och sportskytte. Detta är oerhört viktigt för Sverige utifrån olika perspektiv, inte minst ett totalförsvarsperspektiv. Därför är det dags att dela upp vapenlagen i två delar. En möjlig uppdelning skulle kunna vara det straffrättsliga, som då bör ligga kvar på polisen, och en annan del som handlar om tillstånd och tillsyn, som med fördel kan ligga under den redan av riksdagen beslutade framtida viltvårdsmyndigheten. På så sätt undviker man att regler mot kriminell hantering spiller över på laglydigas - något det finns många exempel på, exempelvis i regeringens proposition. Under 50 år låg kontrollen av skjutbanor på skytterörelsen genom Statens skytteombud, men sedan avvecklingen av organisationen har den legat på polisen. Tillsynen och samarbetet fungerade bra med SSO, men sedan detta övergick till polisen har det inneburit stora problem för skytteföreningarna. Vissa banor har tvingats stänga då polisen inte utfört besiktningen i tid. Andra har ålagts kostsamma åtgärder trots att de tidigare bedömts som säkra. Det är anmärkningsvärt att en bana som sedan 1942 bedömts som säker helt plötsligt skulle behöva byggas om för hundratusentals kronor för att säkerheten ska bibehållas. Polisen behöver och vill i dag lägga alla sina resurser på att bekämpa brott. Därför ska de inte tvingas lägga resurser på uppgifter som andra aktörer utan problem kan utföra. Det är inte rimligt att polisen i denna tid ska behöva utföra uppgifter som att utöva tillsyn av skjutbanor, bevaka jaktstigar, stängsla in gruvor, utfärda pass, omhänderta djur, omhänderta personer som är fulla men inte har begått brott eller utfärda tillstånd för fyrverkerier. Det är verkligen slöseri med resurser, i synnerhet med det krig som just nu pågår mitt framför våra ögon, som skördar oskyldiga liv och som sprider skräck på gator och torg bland oskyldiga - män, barn och kvinnor. I händerna har dessa personer insmugglade, olagliga vapen som med största sannolikhet kommer från Balkan. Jag vill fråga statsrådet: Hur ämnar statsrådet verka för att underlätta polisens arbete med att uppfylla sitt mål och renodla sitt uppdrag till att vara en brottsbekämpande myndighet? Vad ser statsrådet för arbetsuppgifter som skulle kunna lyftas från polisen så att polisen kan fokusera på att exempelvis bekämpa brott som insmuggling av olagliga vapen över Sveriges gränser?

Fru talman! Detta är en bra och intressant debatt om en viktig fråga. Sverige har flera tusen skjutbanor som ska besiktigas, kontrolleras och godkännas av polisen. Skjutbanorna används av skytteföreningarna, sportskyttet, Försvarsmakten, polisen och jägarna. Tillståndstiden kan variera alltifrån noll år till fem år, och extrakontroller och extrabesiktningar kan förekomma. Att besiktiga en bana tar mellan 5 och 15 timmar beroende på omfattning och också restid och efterarbete. Polisen ska boka tid, ta kort och behandla korten. Till det kommer kontakter med handläggare, restid, själva besiktningen, protokollföring, utfärdande av beslut, utskick av beslut och diarieföring. Polisen har hittills utbildat ca 25 personer, som har gått en utbildning på ca 40 timmar. Redan i dag har polisen alltså använt ungefär 1 000 arbetstimmar för att utbilda dessa kontrollanter. Detta sköttes tidigare av Statens skytteombud, som var ett samarbete mellan Försvarsmakten och skytteföreningarna. Den här regeringen har ansett att polisen ska ta hand om dessa kontroller. Vi har begränsningar och för få poliser, och då är det extra viktigt att vi använder polisen till rätt saker och gör rätt prioriteringar. Den här regeringen tycker att det är en polisiär uppgift att besiktiga och kontrollera landets skjutbanor. Därför utbildas poliser i hur man besiktigar skjutbanor. Det ska avsättas resurser till utbildningar, det ska avsättas poliser som ska gå utbildningarna och dessa poliser ska sedan åka runt och besiktiga skjutbanor medan inbrott och grov brottslighet härjar i vårt samhälle. Självklart, fru talman, ska kontroller av skjutbanor genomföras för att se till säkerheten är hög, att inga olyckor sker och att anläggningarna inte är bristfälliga. Men är detta verkligen ett jobb som polisen behöver genomföra och prioritera i dessa tider då vi saknar polisen och då de kriminella gängen håller på att ta över delar av vårt samhälle? Regeringen har nu haft sex år på sig att utreda och fundera på om polisen verkligen fortsättningsvis ska jobba med dessa uppgifter. Uppenbart anser regeringen att detta ska vara en polisiär uppgift. Fru talman! Man kan fundera på hur andra idrottsgrenar i Sverige klarar att utföra sina träningar och tävlingar utan att polisen besiktigar deras träningsanläggningar, tävlingsarenor, rinkar med mera. Dessa uppgifter sköts oftast av idrottsförbunden och tävlingsarrangörerna helt själva, utan inblandning av polisiära resurser. Tidigare hade Sverige ett samarbete mellan försvaret och skytteföreningarna som utförde kontrollerna, en möjlighet som självklart borde ses över även i detta fall. Fru talman! Den andra möjligheten är att placera tillstånden för och besiktningarna av skjutbanor i den av riksdagen beslutade viltmyndigheten. År 2015 fick den här regeringen uppdraget, av en stor majoritet i riksdagen, att inrätta en ny viltmyndighet som skulle ta hand om jakt och viltvårdsfrågor. Efter drygt fem år har dock regeringen inte gjort någonting i denna fråga. Man har helt enkelt struntat i riksdagens beslut, vilket självklart i sig är mycket allvarligt och helt oacceptabelt. Fru talman! Jag har fyra frågor till ministern. Anser ministern att besiktning av skjutbanor är en uppgift som ska ligga på polisen? När kommer viltmyndigheten att inrättas som vi tog beslut om 2015? Anser ministern att andra idrottsanläggningar och tävlingsarenor också ska behöva besiktigas av polisen i framtiden? Är det rimligt att polisen får åka ut till en grusgrop och besiktiga skjutbanor när det skjuts på gator i Sverige och det råder polisbrist?
Fru talman! Det är viktigt att se att polisen i dag har många olika arbetsuppgifter. När jag tittar på vilka arbetsuppgifter man kan lyfta av Polismyndigheten är min utgångspunkt i första hand att lyssna på Polismyndigheten. En av de frågor som Polismyndigheten har lyft med oss är ordningsvakter. Kan ordningsvakter i vissa fall ha en lite längre utbildning och därmed också avlasta polisen? När det till exempel gäller fulla människor som inte är våldsamma skulle de kunna sköta transporter och hantera det på ett sätt som gör att polisens resurser inte behöver låsas. Detta utreds inom ramen för en utredning, för det har polisen begärt. Man har sagt att det är en viktig fråga att titta vidare på. När det gäller frågan om polisens kärnuppdrag, att garantera trygghet och säkerhet i samhället, har Polismyndigheten varit tydlig mot mig: När det gäller att garantera säkerhet också vid skjutbanor och vid vapentillstånd menar polisen att detta ryms inom deras uppdrag och att det är arbetsuppgifter som de gärna utför. Jag har ingen annan uppfattning. Jag kan också konstatera att riksdagen så sent som i juni avslog en motion om att ändra reglerna för skjutbanor eftersom balansen i dag framstod som väl avvägd. Jag vill dock ge er rätt i några delar. Vi har ju haft en pandemi. Vi har en pandemi som fortfarande sätter djupa spår. På vissa håll i Sverige har polisens utbildning av dessa inspektörer behövt skjutas upp. Man har alltså haft lite för få människor som har jobbat med de här frågorna på det sätt de ska göra. Nu fick jag just det glädjande beskedet att man har genomfört en utbildning och att en annan utbildning är på gång, så att man bockar av det. Jag har också förstått att Polismyndigheten har öppnat för att i vissa fall där de bedömer det lämpligt och möjligt kunna fatta beslut enbart utifrån skriftligt material om det behövs i en viss situation. Polismyndigheten har alltså visat en viss flexibilitet i det här ärendet. Men man tar naturligtvis frågan om säkerhet på stort allvar, eftersom det ytterst handlar om liv och hälsa för dem som är med i verksamheten och även för andra som kan beröras av verksamheten runt omkring. Vän av ordning - när ändrades regelverket? När fick polisen det här ansvaret? I september 2013. Vilken regering satt då? Vem fattade beslut om den här ordningen? Jag upplever att det var en annan regering som satt i september 2013. Att Moderaterna har ett väldigt högt tonläge i denna fråga när ni själva har beslutat om den här ordningen en gång i tiden blir ju lite märkligt. Man kan ändra sig; jag har full respekt för det. Det är helt okej. Men man ska inte låtsas som att det är vår regering som har beslutat om den här ordningen, för den genomfördes långt innan vi kom in. Men jag kan vara tydlig och säga att vi inte just nu har några planer på att ändra ansvarsfördelningen kring detta. Polismyndigheten har sagt att de gärna fortsätter att ha detta ansvar, och jag tycker att det är rimligt att verksamheten hålls ihop på ett likvärdigt sätt över hela landet.
Fru talman! Låt mig citera statsrådet: "Tanken med att renodla polisens arbete är god. Polisens resurser bör i möjligaste mån frigöras för att kärnverksamheten ska kunna förstärkas." När jag läste vad statsrådet svarat mig hade jag kunnat bli riktigt glad om det inte vore för stycket innan, där statsrådet tydligt som svar på min fråga skriver att inga åtgärder kommer att vidtas. Därmed visar regeringen att dess ambition verkar vara att försvåra för Sveriges jägare och sportskyttar i stället för att lägga full kraft på att bekämpa organiserad brottslighet såsom gängkriminalitet. Fru talman! Statsrådet hänvisar i sitt svar till att ordning och säkerhet är polisens kärnuppdrag. Så har man alltid sagt, men i polisens egen målbild för 2024 hänvisar de själva till att det är det brottsbekämpande arbetet som är den primära arbetsuppgiften. I dag ligger redan ordnings och säkerhetsfrågor ute på andra myndigheter och aktörer, precis som tillsyn av skjutbanor tidigare gjorde, vilket inte var något problem. Dessutom har alla skjutbanor självklart avlyst riskområdet med tydliga varningsskyltar i skogen runt om, på så nära avstånd att man kan se två samtidigt. Det har inte hänt någon känd olycka eller något tillbud som berott på brister i en skjutbanas besiktning. Det finns lika få argument för att polisen ska ha denna arbetsuppgift som för att polisen skulle ha hand om bilbesiktningen därför att det är polisen som beivrar trafikbrott. Fru talman! Med allt detta i beaktande kan jag inte se någon anledning till att denna uppgift ska ligga kvar hos polisen. Man skulle mot bakgrund av statsrådets svar kunna tro att vi faktiskt är överens om att ta bort sådana arbetsuppgifter från polisen som tar tid från det brottsbekämpande arbetet. Men i nästa andetag framgår det att vi inte är överens eftersom statsrådet inte anser att man ska göra det. Detta blir lite ambivalent - vad vill statsrådet egentligen? Fru talman! Varför ska polisen behöva prioritera detta i stället för att en viltvårdsmyndighet gör det och, tills en sådan kommer till stånd, att kommuner eller länsstyrelser får ta över ansvaret? I väntan på att denna myndighet kommer på plats skulle dessa uppgifter kunna läggas på en annan aktör så att polisen i stället får göra precis det de själva säger att de vill göra: bekämpa brottslighet. Fru talman! Vi moderater anser att polisen måste få mer resurser för att bekämpa brottslighet. Därför måste vi alla hjälpa till med att underlätta för polisen genom att fatta förnuftiga politiska beslut, från både regering och riksdag, och inte driva frågor som tar tid från arbetet med att få bukt med det allvarliga läge som Sverige befinner sig i. Naturligtvis ska olagliga vapen försvinna ur händerna på kriminella; det är vi alla överens om. Jag är helt övertygad om att det skulle göra skillnad om polisen fick lägga bort arbete som att passa djur, göra stängsel till gruvor, mäta skjutvallar och avstånd till träd, se till att alltför berusade människor inte kräks eller gör sig illa - jag kan göra listan längre. Så snälla, låt oss alla komma överens om att hjälpa polisen att renodla sitt uppdrag till brottsbekämpande arbete, i trygghetens namn.

Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på när den nya viltmyndigheten ska komma. Det har nu gått drygt fem år. I stället försöker minister Damberg skylla på den gamla regeringens beslut 2013. Jag vill upplysa regeringen och ministern om att den här regeringen har suttit i sex år och har valt att placera denna tillsyn hos polisen, och det är detta vi kritiserar i dag. Det fanns andra lösningar, men ni valde att lägga den på polisen och använda polisiära resurser för att åka runt och besiktiga våra skjutbanor. Fru talman! Medier har vid flera tillfällen skrivit om att polisen inte har hunnit med att besiktiga skjutbanor, vilket gör att både träning och tävling riskerar att bli eftersatta och att våra jägare riskerar att inte få delta i vare sig jakt eller annat på grund av att de inte har skjutit upp. Samtidigt känns det extra konstigt att regeringen tvingar polisen till dessa uppgifter när de verkligt farliga skjutningarna sker på våra gator och torg runt om i Sverige - att polisen, fru talman, under de omständigheter som råder i Sverige tvingas sätta sig i bilen och åka ut till en grusgrop för att besiktiga banor när den polisiära kraften hade behövts för att spärra in grovt kriminella och rädda människoliv på våra gator och torg. Fru talman! Det är knappast på skjutbanorna som skjutbrotten begås, utan de begås i dag på våra gator och torg. Där skulle polisen självklart göra större nytta än i en grusgrop ute i skogen. Fru talman! Det är dags att den här regeringen börjar prioritera polisens uppgifter. Polisen ska inte vara i en grusgrop ute i skogen, utan polisen ska jaga de grova brottslingarna och bekämpa skjutningarna på våra gator och torg i Sverige.
Fru talman! Ett klargörande: Polismyndigheten vill renodla sin verksamhet, men de vill inte bli av med den här verksamheten - punkt. För det andra blir det helt oseriöst om man säger att man ska flytta ansvar, för då vet nog Moderaterna att man också flyttar pengarna. Så skulle en framtida riksdag bestämma att vi ska flytta detta ansvar blir Polismyndigheten av med de pengarna. De resurser som används för att göra dessa kontroller flyttas då någon annanstans. När det gäller vilken regering som har fattat vilket beslut fattade en regering 2013 ett beslut om att med vilja lägga detta ansvar på Polismyndigheten. Vi har inte ändrat detta, utan vi har fullföljt det beslut som en moderatledd regering fattade 2013. Detta kan man ha synpunkter på. Jag vet inte vilka överväganden den moderatledda regeringen gjorde när man valde att lägga dessa insatser på Polismyndigheten. Det kan väl Moderaterna reda ut i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att säga att det när det gäller att bekämpa gängvåldet är helt andra insatser vi talar om. Då talar vi om att bygga ut polisen med 10 000 fler polisanställda, den största utbyggnaden av en stor myndighet i modern tid. Vi talar om att skärpa straff, inte minst för vapenbrotten, där vi har skärpt straffen i flera omgångar så att de grova vapenbrotten leder till obligatorisk häktning och till att människor som inte har tillstånd att bära vapen åker i fängelse på lång tid. Vi har byggt ut tullens resurser men skärper nu också lagstiftningen ytterligare, med ytterligare brott, så att tullen får nya befogenheter vid gräns och kan använda hemliga tvångsmedel på ett helt annat sätt än tidigare för att hindra att de vapen som används i kriminella uppgörelser kommer in i vårt land. Vi jobbar inte bara i Sverige med denna fråga; vi jobbar internationellt för att stoppa både narkotika och vapen från att komma in i Sverige. Detta är alltså ett arbete som vi tar på fullaste allvar. Men när man talar om vilket ansvar olika myndigheter ska ha för tillsyn och uppföljning är det också viktigt att man lyssnar på dessa myndigheter när de har åsikter om vilken typ av tillsyn de vill utöva. Jag kan konstatera att regeringen och Polismyndigheten i detta fall tycker samma sak.
Fru talman! Fast nu vill ju polisen renodla sitt uppdrag. Och om du tar bort en sådan uppgift behöver du inte nödvändigtvis flytta bort pengarna. Jag tycker verkligen inte att det är rimligt, när Sverige står i brand, att polisen ska behöva lägga resurser på att mäta gruskorn på skjutbanor, hos våra laglydiga jägare och sportskyttar. Statsrådet hänvisar till att polisen har erbjudit en möjlighet att trots pandemin utföra denna tillsyn. Då handlar det om att det blir rättsosäkert att göra bedömningarna utifrån tvådimensionella fotografier för att avgöra om en skjutbana är säker eller inte. Att tillämpa reglementet på detta sätt har något amatörmässigt över sig i min värld. Det är svårt att avgöra vinklar i höjd och från sidan när man bara ser det framifrån. Detta arbetssätt skulle då användas bara på grund av pandemin. Man kan kanske argumentera för att det ändå är bra att polisen gör denna tillsyn. Men i själva verket har polisen under längre tid saknat resurser och prioriterat ned denna verksamhet. Om polisen ska nå sitt verksamhetsmål inför 2024 med att renodla sitt uppdrag till att gälla brottsbekämpande arbete finns det inga argument för att detta ansvar ska ligga kvar under polisen. Det är bättre, som polisen själv säger i sin målsättning, att man blir en mer professionell polis som sysselsätter sig med brottsbekämpning, och dit hör inte detta. Det är heller inte konstigt att denna verksamhet inte har blivit prioriterad, för polisen ska inte syssla med detta. Det säger man tydligt själv i sin målsättning. Det är precis som det ska vara: Polisen ska jaga brottslingar. Quod erat demonstrandum.
Fru talman! Först vill jag vända mig mot påståendet att Polismyndigheten är amatörmässig. Jag tycker inte att det är ett ordval vi ska använda om Polismyndigheten. Jag tycker inte heller att det är att inte ta ansvar när man beviljar undantag och lättnader i ett regelverk under en pandemi. Jag tycker att det är tvärtom: Under en pandemi, när man kan visa att förutsättningarna är annorlunda, kan man också i vissa fall pröva ärendena på ett annorlunda sätt, just till gagn för dem som utövar verksamhet på skyttebanorna. Det har dessutom inte använts i särskilt stor utsträckning. Man utbildar nu fler, och man kommer också att ha fler som jobbar med detta framöver, och då kommer man att kunna klara det bättre. Riksdagen avslog yrkanden i linje med detta så sent som i juni. Vi kan alltså konstatera att det inte finns någon riksdagsmajoritet för att ändra detta. Och oavsett hur många gånger Moderaterna försöker hävda motsatsen i den här debatten: Regeringen och Polismyndigheten tycker exakt samma sak i den här frågan. Vi tycker att ansvaret för tillsynen ska ligga kvar hos polisen, och vi tycker att man ska renodla polisens verksamhet på ett sätt som gör att polisen kan kraftsamla mot den organiserade brottsligheten. Det är exakt detta som vi kommer att fortsätta göra.